Fru talman! Först vill jag tacka statsrådet för svaret. Jag tror att vi utifrån det kommer att ha en bra diskussion. Jag har skrivit den här interpellationen eftersom vi står inför ett problem som blir alltmer tydligt och som kommer att förvärras om inget görs. Det handlar just om att många skickliga yrkesarbetare, födda på 40-talet, snart kommer att lämna arbetslivet och att alltför få kan efterträda eftersom de yngre som kommer efter inte har den kunskap som behövs. Tillverkningsindustrin är en väldigt viktig del av svensk ekonomi, och det är den största näringsgrenen i mitt hemlän, Östergötland. Tillverkningsindustrin upplever just nu stora problem att ersätta arbetskraft vid kommande pensionsavgångar. Arbetskraftsbrist råder. I Östergötland är ungefär 23 % av alla förvärvsarbetande anställda i tillverkningsindustrin. Det motsvarar ca 40 000 personer. 11 600 av dessa är i åldern 50-plus och kommer alltså ganska snart att pensioneras. I en mycket omfattande och noggrann kartläggning av yrken inom den östgötska tillverkningsindustrin kan man se hur pensionsavgångarna ser ut och vilka sektorer som drabbas. Enligt den här rapporten behöver tillverkningsindustrin i Östergötland nyrekrytera ca 800 yrkeskunniga personer per år ett antal år framöver, och i dag finns inte de här personerna. Vi har hög arbetslöshet i Östergötland, men de arbetslösa har inte rätt kompetens och får i dagsläget inte heller rätt utbildning. Gör vi inget åt det kommer ekonomin att krympa. I sitt svar sade statsrådet att det redan nu finns förutsättningar för studerande att inrikta sig inom det industriella området i den gymnasiala och eftergymnasiala utbildningen. Jag håller inte med om det, och det gör inte företagarna och arbetsgivarna heller. De yrkesinriktade gymnasieutbildningarna är inte tillräckligt praktiska och fokuserade på yrkeskunskap. De innehåller inte den praktik som är nödvändig. Dessutom väljer alltför få de gymnasieutbildningar som kan vara relevanta inom industrin. Vad ska man då göra åt att ungdomarna inte väljer de här programmen? Självklart kan man inte kommendera eleverna, utan man ska utveckla och modernisera utbildningen, precis som statsrådet sade. Men på vilket sätt ska statsrådet egentligen se till så att ungdomar väljer de här utbildningarna? Folkpartiets förslag är att yrkesprogrammen ska bli mer yrkesinriktade och att eleverna ska få mer arbetslivserfarenhet. Vi har länge motionerat om det här, men då har Socialdemokraterna sagt nej. Har ni ändrat på detta? Vad säger statsrådet nu? Socialdemokraterna satsar på att 50 % av alla elever ska in på universitetet och har teoretiserat alla gymnasieprogram för att alla ska få högskolebehörighet. Jag tycker också att akademiska studier har ett stort värde, både för individen och för samhället, men för att lösa efterfrågan på arbetskraft, särskilt inom industrin, är en satsning på akademin inte det som behövs. Dessutom ska jag säga att alltför många akademiker kastas ut i arbetslöshet, men det är en annan fråga. Kvalificerad yrkesutbildning har den förmånen att nästan 85 % av dem som genomgått utbildningarna har fått jobb. Förra året fanns det 12 500 platser för KY. Betydligt fler utbildningar skulle ha kunnat startas om medel funnits, och fler hade därmed fått den utbildning som ger jobb. Nu har regeringen anslagit 30 miljoner i vårpropositionen. Det är bra, men långt ifrån tillräckligt. Folkpartiet anslog redan i höstas 100 miljoner extra, och jag vet att vi skulle ha kunnat satsa ännu mera och fått bra valuta för pengarna. Statsrådet säger slutligen att det kommer att ske en fortsatt ökning av platserna inom KY i den takt som det statsfinansiella läget medger. Det är en bra intention, men det säger ju ingenting. Det handlar om att prioritera. Jag säger: Ta bort en del av Amsutbildningarna och satsa långsiktigt på KY! Det kommer att ge jobb och lönsamhet.

Fru talman! Karin Granbom har i sin interpellation väckt en mycket angelägen fråga. Särskilt angelägen är frågan i dagsläget eftersom arbetslösheten fortfarande är hög. Alltför många står utanför arbetsmarknaden trots att vi nu befinner oss mitt i en högkonjunktur. De utmaningar vi står inför i framtiden kräver fler i arbete, fler företag och ökad tillväxt. Då tycker jag att KY är ett riktigt bra alternativ när det gäller eftergymnasiala utbildningar. I dag är det precis fyra veckor sedan som jag själv besökte en kvalificerad yrkesutbildning i min hemkommun Nyköping. Den utbildningen hade inriktning på visuell kommunikation, grafisk formgivning eller projektledning. Jag gavs då tillfälle att prata med både lärare och elever. Eleverna framhöll den positiva utbildningsformen, där en tredjedel av utbildningen är förlagd till arbetsplatser. Detta med ett aktivt lärande i arbetet leder nämligen till goda relationer mellan arbetsplats och elever, och det i sin tur leder till goda möjligheter att få ett arbete, vilket också utvärderingar visat. Men det framkom också ett missnöje. Eleverna ansåg att informationen om KY-alternativet varit väldigt dålig. De menade att studie och yrkesvägledarna inte sprider kunskapen om KY som ett alternativ, trots att dessa elever kom från olika kommuner. Här har det enligt min uppfattning uppstått en obalans. Det finns uttalade mål när det gäller gymnasieelevers vidarestudier inom högskola, universitet och så vidare, men alternativen, såsom KY och andra alternativ, har fått låg status. Det avspeglas också i elevers val till gymnasieskolan, där de yrkesinriktade programmen inte är lika attraktiva. Eleverna upplever att när de säger att de går i KY får de ständigt förklara vad KY handlar om, för KY-formen är tämligen okänd. Därför tycker jag att det är beklagligt att regeringen gör en tillfällig utökad satsning. Det skickar nämligen ut en signal när man säger att den utökade satsningen är tillfällig. Jag skulle vilja ha lite kommentarer kring vad statsrådet anser om obalansen i statusen mellan olika former av eftergymnasiala utbildningar. Vad kan vi göra för att höja statusen på kvalificerade yrkesutbildningar, öka kunskapen om kvalificerade yrkesutbildningar och öka yrkesvägledarnas information till eleverna om att det är ett verkligt bra utbildningsalternativ?
Fru talman! Jag kan inte låta bli att lägga mig i den här debatten med tanke på att det rör sig om en fråga som ligger mig och mitt parti väldigt varmt om hjärtat. Kristdemokraterna har länge efterfrågat yrkesutbildningar av olika slag och en yrkeshögskola. Jag har hört att man i debatten tagit upp olika aspekter, och jag tänker därför inte upprepa dem. Det har sagts väldigt mycket bra. Jag stöder Karins interpellation och efterfråga. Det som dock inte tagits upp i debatten är de enskilda unga människorna och de enskilda människornas begåvningar och resurser. Vi är olika som människor. Vi har hyllmetrar av forskning som visar vilka olika typer av begåvningar vi har och som dominerar våra sinnen och våra benägenheter och beteenden. Och vi har en typ av begåvning som i dag inte tas till vara fullt ut. Det är den så kallade praktiska begåvningen, nämligen de som har en större läggning åt hantverket, åt handens kunskap, de med möjligheter till den typen av kunskap. Utifrån ett historiskt perspektiv kan vi se att den kunskapen i början av 1900-talet var den som dominerade hela samhället och att den teoretiska kunskapen endast fanns för ett fåtal. I dag är det den teoretiska kunskapen som är tillgänglig för alla medan möjligheten till den praktiska kunskapen, utvecklingen av de praktiska förmågor som många människor har, inte finns. Enligt Stockholms Hantverksakademi saknas i vårt land yrkesutbildning för ungefär 300 yrken där vi borde ha möjlighet att få utbildning. Vi måste alltså uppmärksamma att det handlar om att ta vara på de resurser som människor är bärare av och som de också har rätt att få utveckla för att kunna blomstra, för att kunna göra det som de är bra på. Jag vill fråga ministern: Hur kan vi på ett bättre sätt ta vara på olika människors kunnande så att både praktiska och teoretiska begåvningar, där de dominerar, kan tas till vara i vårt samhälle? Jag skulle vilja få svar på den frågan i debatten. Här fokuserar vi på att systemet ska kunna möta de behov som finns i samhället. Men vi har också ett annat behov, nämligen människors rätt att utveckla den begåvning och det kunnande som de har. Det skulle jag väldigt gärna vilja att ministern lyfte fram.